Herr talman! Bara ett par ord till herr Jacobsson! Som jag framhållit i mitt svar ger industrin en relativt sett minskad sysselsättningsmöjlighet i framtiden. Därför måste vi också räkna med kommersiella, administrativa och andra institutioner som lokaliseringsobjekt, och diskussionen om dessa ting måste föras så tidigt som möjligt. Man kan ju säga att det har varit en brist i vår tidigare pla nering att kontakterna mellan de utredande och de förberedande organen, också på områden som vi nu berör, och lokaliseringsenheterna, inte har varit så täta. Vi kommer naturligtvis att se till att det sker en förbättring i det avseendet. Vad regeringen har gjort är ju att den uppdragit åt fångvårdens byggnadskommitté att skyndsamt utreda frågan om det slutna platsutrymmet o. s. v. Det är klart att vi också talat om den ändrade förutsättningen att en ny sluten sidoanstalt skall förläggas till Ådalen i Västernorrlands län och en ny centralanstalt till en annan ort inom regionen. Det är nu kommitténs sak att utreda dessa frågor, och sedan får vi gemensamt se på utredningsresultatet.

Herr talman! I en interpellation har herr Sörlin frågat mig, vilka åtgärder jag avser att vidta för att värnpliktiga och vapenfria tjänstepliktiga läkare i större utsträckning skall kunna tjänstgöra som provinsialläkare. Herr Erik Filip Petersson har frågat mig hur jag ser på möjligheterna att f. n. vidta åtgärder för att få vakanta provinsialläkartjänster besatta. Jag skall besvara frågorna i ett sammanhang. Det är riktigt att antalet vakanser på provinsialläkartjänster har ökat på senare tid. Således saknade den 1 oktober 1968 317 av de sammanlagt 935 provinsialläkartjänsterna — inklusive de i juli 1968 från stadsdistriktstill provinsialläkartjänster övergångna tjänsterna — ordinarie innehavare. Av de 317 tjänsterna utan ordinarie innehavare uppehölls 142 av vikarier. Totalt uppehölls 83 procent av tjänsterna, medan 17 procent var helt vakanta. I april 1968 var motsvarande siffror 89 resp. 11 procent och i april 1967 92 resp. 8 procent. Den huvudsakliga anledningen till det ökade antalet vakanser är att medicine kandidater under senare år vikarierat på sådana tjänster i betydligt mindre omfattning än tidigare. även utländska läkare och svenska legitimerade läkare har vikarierat i mindre utsträckning än tidigare. En rad åtgärder vidtas och planeras för att förbättra situationen. Herr Sörlin anser för sin del att värnpliktiga och vapenfria läkare i betydligt ökad utsträckning bör kunna tas i anspråk för tjänstgöring som provinsialläkare. Jag vill då peka på att 1963 års riksdag beslutat om en ny krigssjukvårdsutbildning för läkare. Denna innebär att de värnpliktiga läkare som avses för krigsplacering inom den civila krigssjukvården skall fullgöra försvarsmedicinsk assistenttjänstgöring inom den civila sektorn som ett led i sin utbildning. Sådan tjänstgöring skall även tas ut av de vapenfria läkarna. Regeringen håller f. n. på att utarbeta bestämmelser för sådan tjänstgöring för såväl värnpliktiga som vapenfria läkare. Enligt riksdagsbeslutet skall tjänstgöringen fullgöras inom bl.a. den öppna sjukvården, Den nya utbildningsordningen genomförs successivt. Försvarsmedicinsk tjänstgöring som i princip inte bör äga rum förrän efter med. lic.- examen kommer enligt den nya utbildningsordningen att anordnas i början av 1970-talet. Antalet nyutexaminerade läkare per år uppgår då till över 600 och ökar därefter, varför ett allt större antal läkare bör kunna fullgöra försvarsmedicinsk assistentjänstgöring. Då vederbörande värnpliktiga läkare genomgått grundläggande befälsskola och sjukvårdsbefälsskola samt dagar reserverats för krigssjukvårdskurser m.m. återstår mellan 140 och 200 dagar att disponera för sådan tjänstgöring. De vapenfria har att fullgöra 540 dagars tjänstgöring. Av dessa dagar skall 60 dagar reserveras för krigssjukvårdskurser. Återstående 480 dagar disponeras för försvarsmedicinsk tjänstgöring. Det har förutsatts att tjänstgöringen skall ha försvarsmedicinskt värde. Den nya utbildningsordningen för läkare kommer att inom några år medföra en förstärkning av den civila sjukvården. Emellertid kommer åtgärder nu att vidtas för att i första hand sådana värnpliktiga läkare som krigsplacerats vid det allmänt civila medicinalväsendet samt inemot ett 100-tal värnpliktiga läkare som tillhör besiktningsgrupperna 3 och 4 snarast skall kunna disponeras för försvarsmedicinsk tjänstgöring. Vidare pågår f. n. en inventering av kvarstående fredstjänstgöring för samtliga värnpliktiga läkare liksom också av det militära försvarets behov av sådana läkare. Det är min förhoppning att regeringen redan i nästa månad skall kunna meddela bestämmelser så att så stor del som möjligt av dessa läkares kvarstående tjänstgöringstid kan tillföras den civila sidan. Jag har med hänsyn till herr Sörlins interpellation uppehållit mig särskilt vid de värnpliktiga. En rad andra åtgärder planeras dock. Jag vill i korthet redogöra för några sådana av vilka en del ankommer på sjukvårdshuvudmännen och en del på statsmakterna att genomföra. Bland de förra åtgärderna vill jag nämna följande. Det görs f. n. stora ansträngningar att organisera jourdistrikt med telefonservice oftast bevakad av sjuksköterskor och gärna förlagd till sjukhusmottagningarna samt med en fördelning av jourbördan mellan så stort antal läkare inom jourdistrikten som möjligt. Vidare har underläkartjänster inrättats vid vissa sjukhus för uppgifter inom den öppna vården på de ställen där det visat sig lättare att besätta sådana tjänster än provinsialläkartjänster. Samjour mellan öppenvårdsläkare och sjukhusläkare har ordnats på flera håll. Den öppna vården kommer förutom med allmänläkare att successivt förstärkas med specialistutbildade läkare såsom barnläkare, psykiatriker m.fl. Vidare pågår en försöksverksamhet med organiserandet av läkar-, sjukvårdseller hälsocentraler med gruppraktik av läkare förlagda till primärkommunerna. Jag vill härefter nämna några av de åtgärder som vidtas eller planeras från statsmakternas sida och som kan bidra till att underlätta möjligheterna att få vakanta provinsialläkartjänster besatta. Läkarutbildningen ökar betydligt till följd av statsmakternas beslut. Som jag nämnde i ett interpellationssvar i förra månaden i andra kammaren utexaminerades år 1966 350 nya läkare. Motsvarande siffra beräknas år 1970 bli 500. Under år 1971 och de följande åren beräknas årsexaminationen av läkare att mer än fördubblas jämfört med år 1966. En möjlighet att snabbt öka tillgången på läkare i landet är, som jag också nämnde i mitt tidigare interpellationssvar, att anställa utländska läkare. Så har också skett i betydande omfattning och detta har givetvis ökat den totala tillgången på läkare och därmed även förbättrat möjligheterna till rekrytering av läkare till provinsialläkarbanan. En fortsatt organiserad överföring av utländska läkare planeras. Socialdepartementets sjukvårdsdelegation kommer att ta upp frågan om möjligheterna att iaktta skärpt restriktivitet med inrättande av nya sjukhusläkartjänster för att härigenom öka tillströmningen till den öppna vården. Det bör vidare övervägas om man inte genom ändring i sjukvårdslagen m.fl. författningar bör söka minska den nuvarande strikta uppdelningen mellan läkare i sjukhusvård och läkare i öppen vård utanför sjukhus. Frågan kommer att tas upp bl.a. av den sakkunnige för översyn av klinikutredningens förslag. Meritvärderingsfrågan kommer att prövas i annat sammanhang. Denna fråga blir givetvis än mer angelägen i den mån föreslagna läkarcentraler kommer till stånd med specialutbildade läkare. Jag vill även erinra om att Svenska landstingsförbundet tillsatt en särskild kommitté med uppgift att utreda vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra tillgången på provinsialläkare. I kommittén ingår representanter för huvudmännen och socialstyrelsen. Slutligen vill jag peka på att socialstyrelsen och universitetskanslersämbetet har lagt fram ett förslag till ny läkarutbildning. Detta förslag är f.n. under behandling i socialdepartementet.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret på min interpellation. Socialministern har på ett som jag tycker tillfredsställande sätt sökt lösa de problemställningar, som jag tog upp i min interpellation. Statsmakterna beslöt i början av 1960-talet att den öppna vården, provinsialläkarväsendet, skulle handhas av sjukvårdshuvudmännen, och det är angeläget att framhålla, att huvudmännen på allt sätt har sökt medverka till en tillfredsställande ordning när det gäller att ge sjuka människor den vård de behöver. Landstingen har nedlagt mycket stora summor för att ordna moderna lokaler. Betydande belopp har också anvisats för att utrusta läkarstationerna, och det har gjorts på ett sätt som måste anses tillfredsställa den vårdbehövandes behov. Trots dessa stora ekonomiska insatser har vakanssituationen under de två senaste åren markant förvärrats. Av de 935 ordinarie provinsialläkartjänsterna var den 1 oktober 1968 i hela landet sammanlagt 175 tjänster helt vakanta, vilket utgör 19 procent snarare än 17. Motsvarande siffror vid sjukhus för somatisk vård var 312, eller 6,3 procent. De högsta vakanssiffrorna när det gäller provinsialläkartjänsterna återfinns i Norrbottens, Västerbottens och Örebro län, som hade 50, respektive 43 och 35 procent av sina tjänster helt obesatta — siffror som talar bättre än ord. Förslag till bestämmelser om försvarsmedicinsk tjänstgöring för värnpliktiga och vapenfria tjänstepliktiga läkare avgavs till Kungl. Maj:t den 21 juni 1967 av dåvarande medicinalstyrelsens sjukvårdsberedskapsnämnd, vilket innebär att cirka ett och ett halvt år har förflutit utan att bestämmelser fastställts. Såsom framhålls av statsrådet kommer den nya krigssjukvårdsutbildningen knappast att medföra någon förstärkning av den civila sjukvården förrän i början av 1970-talet, dvs. först om några år. De åtgärder som aviseras av statsrådet i form av bestämmelser redan nästa månad, vilka skulle komma att tillföra den civila sidan läkararbetskraft genom att värnpliktiga läkare av angivet slag skulle kunna disponeras för försvarsmedicinsk tjänstgöring, noterar jag med stor tillfredsställelse. Det vore emellertid av intresse att få veta, om dessa bestämmelser utformas efter frivilliglinjen eller om tvångsdirigering i någon form blir aktuell. Om tjänstgöringen skall fullgöras efter frivilligt åtagande är det angeläget att bestämmelserna utformas på sådant sätt att tjänstgöringen blir attraktiv. När det gäller åtgärder med snar verkan har statsrådet endast omnämnt värnpliktiga läkare av olika kategorier. Det torde i dag även finnas ett relativt stort antal vapenfria tjänstepliktiga läkare och medicine kandidater som — åtminstone tillfälligt — borde kunna komma i fråga för tjänstgöring i öppen vård. Bedömer statsrådet det möjligt att finna någon anordning, så att även denna grupp kan ianspråktagas med mer eiler mindre omedelbar verkan? När det gäller de åtgärder som vidtagits från huvudmännens sida för att bl.a. lösa jourfrågan samt att genom försöksverksamhet av olika slag finna ändrade organisationsformer kan vitsordas, att olika förslag för närvarande övervägs. Beträffande jourfrågan kan med beklagande konstateras att man ej lyckats uppnå överenskommelse i ersättningsfrågan, främst när det gäller privatpraktiserande läkares deltagande i jourtjänsten. Den ökade läkarutbildningen kommer givetvis på längre sikt att förbättra vakanssituationen inom både den öppna och den slutna vården. Förbättringen ligger emellertid ett antal år fram i tiden och det gäller för ögonblicket att med vissa — kanske främst provisoriska — åtgärder lösa dagens krissituation. I det sammanhanget vill jag erinra om att en utredning nu lagt fram ett betänkande, av vilket framgår att behovet av läkartjänster inom företagshälsovården beräknas uppgå till 1 300. Skall man tillfredsställa det behovet — och detta är uppenbarligen angeläget — måste det innebära att en stor del av de nya läkare, som vi får genom den ökade utbildning av läkare som nu är på gång, kommer att flyttas över till företagshälsovården. Därmed minskas möjligheterna för sjukvårdshuvudmännen — landstingen — att klara bl.a. den öppna vården. Det vore intressant med en precisering från statsrådet när det gäller den planerade fortsatta organiserade överföringen av utländska läkare och i vilken mån den öppna vården kan tillgodogöras denna arbetskraft. Tanken att på centralt håll diskutera möjligheterna till skärpt restriktivitet vid inrättande av nya sjukhusläkartjänster för att därigenom öka tillströmningen till den öppna vården är givetvis värd att beakta. I skrivelse till Kungl. Maj:t den 22 februari i år framhöll Svenska landstingsförbundets styrelse, att den nuvarande sjukvårdslagstiftningen utgör en försvårande och i vissa fall hindrande faktor i sjukvårdshuvudmännens strävanden till att finna samlande organisationsformer för att uppnå större effekt av insatta resurser. Förbundsstyrelsen gjorde därför i sammanhanget en framställning att Kungl. Maj:t måtte föranstalta om en allsidig utredning om sådana förändringar i gällande författningar på hälsooch sjukvårdens område, som möjliggör en totalintegrerad hälsooch sjukvårdsorganisation. Statsrådets uttalande, att det bör övervägas om man inte genom ändring i sjukvårdslagen m.fl. författningar bör söka minska den nuvarande strikta uppdelningen mellan läkare i sjukhusvård och läkare i öppen vård, anknyter till förbundets uppfattning i denna fråga. Om sjukvårdslagstiftningen ändrades så, att läkare kunde anställas för viss specialitet med placering vid landstingen, skulle sjukvårdshuvudmannen få helt andra möjligheter att på lämpligt sätt fördela läkarresurserna mellan öppen och sluten vård. Sammanfattningsvis vill jag alltså konstatera att nuvarande läge icke är tillfredsställande. Det behövs omedelbara och snabba åtgärder för att råda bot på dagens bristsituation. Jag har vidare den uppfattningen, att antalet läkare i vårt land inte är så knappt att det behöver motivera det läge vi har just nu. Samhället satsar mycket stora belopp för utbildning av läkare. Det bör samtidigt innebära, att den vårdbehövande allmänheten kan få tillgång till sådan vård som den behöver. Samhället kan med andra ord icke tolerera att den bristsituation vi har i dagens Sverige när det gäller den öppna vården skall fortsätta under någon längre tid. Jag vill slutligen än en gång tacka statsrådet för svaret och uttala den förhoppningen, att de berörda myndighe terna — kanslihuset, Svenska landstingsförbundet, sjukvårdshuvudmännen, Läkarförbundet — alltså alla berörda parter, gör vad som ankommer på dem för att lösa de problem vi har just nu beträffande denna fråga.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det utförliga svaret på min fråga. Såväl statsrådet som herr Sörlin har redovisat siffror som belyser den oroande utveckling vi har haft det senaste året, och det är självklart att man ute i landstingen funderar åtskilligt över dessa problem och undrar efter vilka linjer man kan tänka sig en lösning. Landstingen har vidtagit en rad åtgärder och har ingalunda försuttit sina möjligheter, men resultaten har inte blivit vad man kunde haft rätt att vänta. Det beror på en rad omständigheter. Det har ju knutits stora förhoppningar till ökad läkarutbildning, men det har visat sig att denna i mycket ringa grad kommit den öppna vården till del. I Svenska landstingsförbundets senaste tidskrift redovisas den uppfattningen, att man först i slutet av 1970-talet kan tänka sig att en ökad läkarutbildning får märkbar betydelse för tillgången på läkare inom den öppna vården. Såsom herr Sörlin nyss nämnde anmälde sig en rad nya vårdområden, som säkerligen också kommer att locka en del läkare. Det har även visat sig tydligt, att läkarna har en mycket liten benägenhet att söka just provinsialläkartjänster. I den tidskrift som jag nyss nämnde, Svenska landstingsförbundets tidskrift, redovisas en enkät bland ett mycket stort antal läkare. Därav framgår att endast 11 procent reflekterar på att söka tjänst som provinsialläkare. Sådant läget nu är konkurrerar sjukhusen på ett mycket framgångsrikt sätt om läkarna. Därför hälsar jag med stor tillfredsställelse statsrådets svar — som också herr Sörlin hänvisade till — att man tänker sig någon form av styrning då det gäller konkurrensen mellan sjukhusen och den öppna vården. Det bör också, såsom det sägs i svaret, bli möjligt att dels iaktta en skärpt restriktivitet då det gäller att inrätta nya sjukhusläkartjänster, dels anställa läkarna på sådana villkor, som här redovisats, så att man minskar skillnaden mellan sjukhusvård och öppen vård. Vad som kanske är mest intressant att diskutera är hur den öppna vårdens organisation i framtiden skall bli. Där har nya uppfattningar kommit fram.

Dessa läkarstationer kommer givetvis då att förläggas endast till större orter — i många fall till orter där det redan finns ett lasarett. Man kan fråga sig först och främst, vilka möjligheter det finns att inom rimlig tid genomföra en sådan organisation, och hur det kommer att påverka utsikterna att få tjänster till enoch tvåläkarstationer besatta. Givetvis bör det bli goda möjligheter att få tjänsterna vid dessa vårdeentraler besatta, eftersom de till stor del kan bjuda samma arbetsbetingelser som sjukhusen. Men vad jag tror kommer att bli ett stort bekymmer är hur vi skall få läkare till enoch tvåläkarstationerna. Man har försiktigtvis sagt, att enläkarstationer bör kunna finnas i glesbygderna. Det är väl en ganska ringa tröst, och jag tror att man här behöver vidta särskilda åtgärder. Glesbygder har vi litet varstans i landet, och med tanke på avfolkningsbygderna, som får en mycket hög procent av åldringar med behov av kort avstånd till läkare, måste ju den service som samhället erbjuder dessa människor bli försämrad. Man har i flera politiska sammanhang tagit upp frågan om de gamla i glesbygderna. Jag tror det är ett ytterst viktigt område, och jag vill vädja till statsrådet att allvarligt uppmärksamma problemet. De senaste åren har såväl landsting som kommuner byggt en rad enoch tvåläkarstationer och försett dem med utrustning. Många av dessa står nu tomma, och man frågar sig därför ute i landstingen: Lönar det sig att fortsätta på detta sätt, eller hur blir det i framtiden? Därför vore det värdefullt om man inom en inte alltför avlägsen tid finge riktlinjerna klarlagda. Lönar det sig att i framtiden satsa på enoch tvåläkarstationer? Jag tror att vi, som det ofta sägs, helt enkelt inte har råd att undvara den öppna vård som bedrives vid enoch tvåläkarstationer. Den kan bli en betydande avlastning för sjukhusen, och skall vi bygga upp större stationer, eller småsjukhus, för den öppna vården, så kommer det att kräva väldiga investeringar. Därigenom skulle vi också ställa landsbygden över huvud taget i ett mycket försämrat läge då det gäller vårdmöjligheterna. Var och en vet ju att landstingen har oerhörda investeringsproblem. Vi har inte råd att nu bygga enoch tvåläkarstationer och sedan upptäcka att vi inte kan använda dem utan får bygga efter en ny princip. Jag tror att detta är en fråga som kräver den allra största uppmärksamhet, och jag förutsätter att statsrådet följer den med intresse.
Herr talman! Först vill jag göra några kommentarer till herr Sörlins påpekanden. Han hade ju också några frågor. Vad vi nu söker åstadkomma är att på värnpliktssidan få en förstärkning. Vi kommer, som jag redan har sagt i mitt svar, att utan dröjsmål söka finna adekvata lösningar. Jag skall, herr talman, här göra ett tillägg. Samtliga värnpliktiga läkare fullgör grundläggande befälsskola på sjukvårdsbefälsskola under sammanlagt 160 dagar. De värnpliktiga läkare, som därefter överförs till den civila krigssjukvården, har att fullgöra försvarsmedicinsk assistenttjänstgöring under högst 200 dagar, varav högst 60 dagar tas ut för tjänstgöring i förbandssjukvården. Vidare ingår i värnpliktstjänstgöringen 60 dagar för särskild krigssjukvårdsutbildning i form av kurser m.m. Den sammanlagda värnpliktstiden utgör alltså 420 dagar. De vapenfria läkarnas tjänstgöringsskyldighet omfattar 540 dagar, varav huvuddelen skall fullgöras i form av försvarsmedicinsk assistenttjänstgöring. Man torde kunna räkna med att den försvarsmedicinska assistenttjänstgöringen på sikt kan beräknas motsvara ett 100-tal heltidsarbetande läkare per år. Herr Sörlin ställde bl.a. en fråga om det dröjsmål som här förekommit. Det är så, att sjukvårdsberedskapsnämnden förra sommaren lade fram ett förslag om bestämmelser för försvarsmedicinsk assistenttjänstgöring enligt den nya krigssjukvårdsutbildningen. Som jag nämnde kommer ifrågavarande tjänstgöring för huvuddelen av de värnpliktiga läkarna inte att bli aktuell förrän från början av 1970-talet. För de vapenfria läkarna finns redan bestämmelser utfärdade. Det dröjsmål med ställningstagandet som skett sedan nämnden framlade sitt förslag har berott på att vissa frågor gällande förbandssjukvården, ersättningsfrågor etc. först har måst lösas, och detta har med andra ord inte fördröjt frågan om försvarsmedicinsk assistenttjänstgöring. Jag vill alltså säga herr Sörlin, att vi inte alls dröjt med den frågans behandling. Mina ärade interpellanter har utvid gat frågan. Jag noterar med tillfredsställelse vad som sades av både herr Sörlin och herr Erik Filip Petersson, nämligen att när man har ett visst antal läkare att röra sig med — visserligen ökar nu antalet utbildade läkare år från år — så är det naturligtvis angeläget att man får en så rimlig fördelning som möjligt. Jag har sagt i mitt svar, att sjukvårdsdelegationen kommer att ta upp frågan om möjligheterna att iaktta en skärpt restriktivitet vid inrättandet av nya sjukhusläkartjänster för att just härigenom öka tillströmningen till den öppna vården. Detta är givetvis en fråga som berör sjukvårdshuvudmännen och som också måste medföra återhållsamhet från deras sida när det gäller inrättandet av nya tjänster. Jag noterar med tillfredsställelse, att de två här inom sjukvården engagerade talarna så markerat understrukit denna viktiga sak. Herr Erik Filip Petersson sade vidare, att verkningarna av den starkt ökade utbildningen kommer att göra sig gällande först i slutet av 1970-talet. Man får emellertid komma ihåg, att det är fråga om en mycket kraftigt ökad utbildning. Jag nämnde att vi 1966 utexaminerade 350 nya läkare, att motsvarande siffra 1970 blir 500 och att vi 1971 har fördubblat årsexaminationen i förhållande till 1966. Det kan även uttryckas så, att vi i dag har något mer än 9 000 läkare, att vi i början av 1970 talet har 11 000 läkare och att vi i slutet av 1970-talet torde ha cirka 17 000 läkare. Det är naturligtvis också riktigt att nya krav växer fram på specialiteter eic., och därför kommer säkerligen efterfrågan på läkare även in på 1970 talet att vara stor. Det skall inte döljas i denna diskussion. En viktig fråga gäller möjligheterna att på längre sikt göra provinsialläkartjänsterna mera attraktiva, men jag skall inte här ta upp någon längre debatt om detta. Frågeställningarna är väl kända — det är bl.a. jourtjänstgöringen och det är den stora arbetsbördan i många avseenden. I mitt svar har jag redovisat de konkreta åtgärder, som nu i olika avseenden är planerade och kommer att vidtagas. Det är vår förhoppning att detta skall leda till förbättrade förhållanden. Rent allmänt tror jag man kan säga, att det föreligger en samstämmig uppfattning från alla håll att vi måste eftersträva att göra den öppna vården mera attraktiv och finna lösningar även för detta. I svaret finns en redovisning av just planerade åtgärder på det området.

Herr talman! Jag vill uttala den förhoppningen, att sedan nu frågan om de vapenfria och värnpliktiga läkarna har aktualiserats i samband med denna debatt, kommer nu effektiva åtgärder också att vidtagas. Det har varit klart otillfredsställande att en grupp människor har kunnat komma ifrån en tjänstgöring, som de med dryga kostnader från samhällets sida har utbildats för. Den vårdbehövande allmänheten har tidigare icke kunnat påräkna stöd från det hållet. Låt mig vad gäller den slutna och öppna vården konstatera, att i och med att sjukvårdshuvudmännen inte får tjänsterna inom den öppna vården besatta tvingas de att öka resurserna på den slutna sidan. Kostnadsutvecklingen där är av sådan storleksordning att den bör uppmärksammas — jag ser att finansministern nu har gått ut ur kammaren, men han skulle nog varit mycket lyhörd just för den detaljen. Den slutna vårdens kostnader i dagens Sverige uppgår till sådana belopp, att man kan ställa frågan: Hur långt kan vi gå? Möjligheten att klara situationen är att man ökar den öppna vårdens resurser, och det är detta som frågan nu närmast gäller. När det vidare gäller möjligheterna att disponera antalet läkare inom landet vill jag erinra om att vi sedan tidi gare har ett avsnitt, där man aldrig behövt gå till medicinalstyrelsen eller annan myndighet för att få tillstånd att inrätta tjänster; det är på företagshälsovårdens område. Jag vill inte bestrida angelägenheten och behovet av dessa tjänster — det framhöll jag även i mitt tidigare anförande — men det finns en klar skillnad mellan dem, som enligt lag och förordningar är satta att klara den öppna vården, och exempelvis företagens möjligheter att skaffa läkare för den vård som där behövs. När socialministern talar om att provinsialläkartjänsterna bör bli mer attraktiva, kan jag försäkra att man inom Landstingsförbundet nu överväger åtgärder, som innebär att vi skall kunna göra dessa tjänster lika lockande som de inom den slutna vården. Jag vågar knappast ta ordet forskning i min mun, ty då kan det bli en enorm mammutdebatt här, men jag ställer ändå frågan: Har ett litet land som Sverige råd att avstå så många människors arbete till forskningen, när vi inte kan klara det vårdbehov som de sjuka människorna i dag har?

Herr talman! Det råder säkert ingen skillnad i uppfattningarna beträffande de åtgärder, som är nödvändiga och som kan vidtagas. Det är emellertid en fråga som bör komma i förgrunden — statsrådet Aspling nämnde den också — nämligen den att ordna jourtjänsten vid enläkarstationerna. Det är kanske den allra viktigaste frågan. Om man följer de riktlinjer, som statsrådet redovisade och inte gör någon särskilt strikt uppdelning, och om man från statsmakternas sida kommer med ett verkligt förslag, som kunde bli vägledande för landstingen och kanske innebar något av en tvångskommendering, så får väl vi och även läkarna finna oss i det för att kunna ordna jourproblemet. Vidare ställer man vissa förhoppningar till den nya formen av läkarutbildning. Det är svårt att säga hur den kommer att påverka de nu diskuterade problemen, men jag tror att det är ganska viktigt att man tar med problemkomplexet i fråga om att skapa större benägenhet för läkarna att arbeta i den Öppna vården, när man går att fastlägga formerna för läkarutbildningen. Det är troligt att det just på själva utbildningsskedet finns områden som är värda att bevaka.
Herr talman! Jag vill fästa uppmärksamheten på att hälften av den öppna vården i dag bedrivs vid sjukhusen. Det innebär att en stor del av den öppna vården i det här fallet ligger på sjukvårdshuvudmännens sida. Låt mig sedan säga, när det gäller balansfrågan att vi måste söka få till stånd en bättre balans mellan antalet läkare och antalet arbetstillfällen. Jag skulle kanske kunna uttrycka det så, att när antalet arbetstillfällen är lika stort som antalet läkare, då kommer i princip den siste läkaren att vara disponibel för den tjänst som då är aktuell. Nu har vi en obalans, och detta vållar bekymmer. Det är klart att det är många faktorer som påverkar hela denna fråga. Även utbildningen gör det, och det vill jag självfallet understryka. Herr talman! Jag skall nöja mig med detta. Debatten har redan varit lång. Det är en stor och viktig fråga som vi har diskuterat. Jag vill försäkra de båda interpellanterna att vi gör stora ansträngningar inte minst för att förbättra det nu aktuella läget.

Herr talman! Jag ber att till utrikesministern få framföra mitt tack för svaret på interpellationen. Men jag känner innehållet i detta svar som mycket nedslående. Att Sverige — under en tidsperiod då Nazityskland och Sovjetryssland var förenade i en allians och när våra broderfolk i Norge och Danmark härtogs av Hitlers arméer — erkände krossandet av tre små fredliga länders frihet och självständighet är plågsamt att konstatera. I Sverige talas nu så mycket om underkuvade folks rätt till frihet och demokrati — och detta med all rätt — och vi vill moraliskt och humanitärt ge dessa folk vårt stöd. Jag är övertygad om att dagens Sverige skulle häftigt reagera mot ett erkännande från svensk sida av en stormakts ockupation av ett litet fredligt land. Det är i år 20 år sedan Förenta nationernas generalförsamling antog och kungjorde en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna, och vi firar i år de mänskliga rättigheternas år. Men hur är det med friheten för de baltiska folken? När man talar om frihet och demokrati för alla folk, finns anledning att ställa frågan: Vilket moraliskt och reellt underlag har vi från Sveriges sida för ett sådant uttalande i det fall att vårt land redan erkänt såväl det frihetsberövande som det krossande av demokratin som skett när det gäller Baltikum? Jag anser mig ha skäl att ställa den frågan även med hänsyn till statsministerns svar till mig i maj månad i år. Av svaret framgår att det avgörande skälet för erkännandet var att Sovjet efter sin ockupation »fick anses upprätthålla faktisk kontroll över dessa områden». Såvitt jag kan förstå upprätthöll Tyskland faktisk kontroll över både Norge och Danmark. Skulle vi därmed ha erkänt den tyska ockupationen av dessa länder? I den utrikespolitiska debatten i år förklarades i regeringsdeklarationen att Sverige i sådana fall att mänskliga och demokratiska rättigheter trädes för när anser sig ha både rättighet och skyldighet att säga ifrån. I fallet Baltikum har vårt land i stället gått rakt motsatt väg men inte en ärofull sådan.

Herr talman! Herr Nyman har i en interpellation frågat inrikesministern vilka åtgärder som vidtagits för att skydda statens datamaskiner och media för brandrisker nu och i framtiden. Interpellationen har överlämnat till mig för besvarande. Det finns f.n. inga centralt utfärdade bestämmelser speciellt avsedda för datamaskiner och deras media. Kraven på säkerhet och skydd är också högst varierande. En avvägning måste givetvis göras i varje särskilt fall mellan kostnaden för förebyggande säkerhetsåtgärder och risken för skador. Som exempel på skyddsåtgärder som vidtagits kan nämnas att samtliga ma skinhallar på länsanläggningarna har försetts med automatiska brandlarm med direktanslutning till brandkåren. Magnetbanden förvaras i speciella, brandoch inbrottssäkra arkiv. Vid Stockholms datamaskincentral bar likaså omfattande säkerhetsåtgärder vidtagits. Olika larmanordningar har installerats och luftkonditioneringsanläggningen har konstruerats så att lufttillförseln avbryts vid brandlarm. I fråga om särskilt värdefulla datamedia gäller exempelvis vid statistiska centralbyrån att kopior ofta förvaras i andra lokaler än originalbandet. Den pågående utredningen rörande arkivfrågorna för den moderna informationsbehandlingens databärare m.m. skall enligt sina direktiv klarlägga vissa av de frågor som herr Nyman berör. Utredningen skall således behandla brandskydd och arkivlokaler, förvaringsoch hanteringsregler samt problem rörande central eller lokal långsiktig arkivering av databärare. Utredningens direktiv omfattar däremot inte problem som rör det tekniska skyddet för själva datamaskinerna. Dessa frågor bevakas kontinuerligt av berörda myndigheter, bl.a. byggnadsstyrelsen, fortifikationsförvaltningen och statskontoret. Enligt beslut av riksdagen kommer den 1 juli 1969 att inrättas en central datamaskinfond. Jag finner det naturligt att statskontoret som fondens förvaltare svarar för erforderliga säkerhetsbestämmelser. När det gäller brandskyddet bör samråd därvid ske med statens brandinspektion. Det kan vidare vara värdefullt att samarbeta med Svenska brandförsvarsföreningen, som under senare tid särskilt uppmärksammat frågan om brandskydd av datamaskiner och deras media.

Herr talman! Herr Harald Pettersson har frågat mig om jag är beredd att lämna en redogörelse för de åtgärder som avses vidtagas för att göra verksamheten inom Duroxkoncernen lönsam och för att ge de anställda trygghet och god sysselsättning. Som svar på herr Petterssons fråga vill jag hänvisa till de kommunikéer som har utfärdats i dag och som återgivits i pressen. Av dessa kommunikéer framgår att avtal bl.a. träffats om att AB Gullhögens bruk från den statsägda Skifferoljekoncernen , i vilken bl.a. Svenska Durox AB ingår, skall förvärva dess anläggningar för lättbetongtillverkning i Skövde. Vidare skall staten genom teckning av 50 000 aktier inträda som delägare i Gullhögen. Statens andel av aktiekapitalet i Gullhögen blir därmed 12,5 I. Av de 400 anställda som berörs av försäljningen till Gullhögen, har köparen garanterat fortsatt sysselsättning för ca 260. Förtur kommer att ges åt den äldre arbetskraften. För dessa innebär således överenskommelsen att fortsatt trygghet och god anställning bevaras. För de 140 anställda — ca 40 tjänstemän och 100 kollektivanställda — som måste lämna företaget, kommer friställningarna att ske successivt. Enligt vad ingående diskussioner med arbetsmarknadsmyndigheterna ger vid handen är utsikterna till ny sysselsättning inom skövdeområdet goda. De träffade överenskommelserna utgör, enligt min mening, den i dagsläget bästa lösningen av de problem som uppstått inom Duroxrörelsen, eftersom de tekniska resurser som tillförs skövdeanläggningarna genom samgåendet med Gullhögen bör leda till höjd effektivitet och förbättrad lönsamhet. Därigenom ökas givetvis på längre sikt också de anställdas trygghet i företaget. Låt mig tillägga att riksdagen i början av nästa år kommer att få ta ställning till en proposition i detta ärende.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Wickman för denna redogörelse om vad som hänt med Duroxkoncernen. Innehållet överensstämmer med den information som lämnades till de anställda i företagen samt de kommunala myndigheterna och allmänheten i går. Därmed skingras något av den ovisshet som legat bakom den senaste tidens oro och spekulationer. Efter gårdagens debatt här i kammaren om de allmänna riktlinjerna för näringspolitiken skall jag begränsa mig till några kommentarer beträffande fallet Durox. Det återstår ju åtskilligt innan staten helt kan dra sig ur denna affär. Viktigast nu är, såvitt jag kan se, att de 140 anställda i Skövde som måste lämna företaget får nya goda sysselsättningar och sin trygghetsfråga ordnad. Så mycket vill jag emellertid säga beträffande den statliga industripolitiken, att även en representant för ett annat parti än regeringspartiet gärna hade sett att statsrådet Wickman fått en bättre start när han nu går att upprätta det nya industridepartementet. Då staten för tre år sedan övertog Durox och de bägge dotterföretagen var inte motivet till förvärven av sysselsättningskaraktär. Det förelåg inte heller några andra sociala skäl eller beredskapsskäl. I stället gjordes förvärvet på rent kommersiella grunder — man ansåg i regeringen att inom det gamla Skifferoljebolaget fanns kunskaper som skulle kunna utnyttjas på byggnadsmaterialområdet; detta redovisas klart i propositionen 168 år 1965. Om staten köpte ett eget företag skulle man dessutom få ordentlig insyn i denna viktiga bransch — åtminstone på längre sikt — och kunna skapa en motvikt till de två stora inom branschen. Köpet av Durox var därmed något av en förelöpare till den statliga industrioch näringspolitik som regeringen och socialdemokratiska partiet försökt lansera särskilt under de båda senaste åren. Durox har ju också fått efterföljare, bland annat i det nya verktygsmaskinföretaget i Västerås. Jag tänker inte av fallet Durox nu dra någon generell slutsats om statens möjligheter att driva industri i konkurrens med de privata företagarna. Jag vill konstatera att detta första stora experiment — som dock Durox får anses vara — inom ramen för den nya näringspolitiken i grunden har misslyckats. Den samordning och den effektivitet som det också talades om i propositionen har förbytts i raka motsatsen. När nu efter bara tre år praktiskt taget hela engagemanget avvecklas blir 140 människor arbetslösa. Staten får ta kapitalförluster som ligger närmare 50 miljoner kronor än 40. Av företaget som sådant får nu staten bara en avdelning i den stora privatkoncernen. Kapitalförlusten uppgår till betydligt mer än 100 000 kronor per anställd — och det gäller ju 400 anställda — på tre år räknat, vilket är en högre summa än vad som har utbetalats till dessa anställda. Det är naturligtvis inte lätt för mig som utomstående att försöka ge en analys av orsakerna till att utvecklingen har fått detta förlopp. Statsrådet och andra ansvariga parter har sagt att marknadsutvecklingen inte har blivit den man förutsatte. Detta sägs precis som om det skulle vara någonting alldeles särskilt anmärkningsvärt på detta område. Det är faktorer som praktiskt taget alla företag i dag måste kämpa med. Det har också bekräftats — och det har tidigare varit känt — att man misslyckats med att lösa en rad tekniska problem. Det har emellertid också påvisats svagheter i många andra hänseenden. Såvitt jag kan förstå och efter vad som har kunnat utläsas har företagets ledning och ägaren staten uppenbarligen aldrig riktigt vetat om varandra. Det har inte minst framgått av svårigheterna att klara informationsproblemen. När spekulationerna om vad som skulle hända med företaget började ta fart stod det väl klart för oss alla att det måste ha brustit åtskilligt just i fråga om detta samband. Kritik på denna punkt har också riktats från fackligt håll och från de kommunala myndigheternas sida. Jag kan för min del inte säga att den kritik som har riktats mot informationen från fackligt håll och av Skövde stad är obefogad. Man kan rent av ställa frågan om ägaren — i detta fall staten — egentligen någon gång har haft riktigt klart för sig vad man ville med sitt företag i Skövde. Hade det inte rört sig om staten utan om en privatman, är jag övertygad om att det allmänt skulle ha sagts att han inte varit vuxen uppgiften. Får jag i sammanhanget tillägga: Jag tror inte att det i och för sig rätt höga inköpspriset för företaget hade behövt bli någon avgörande belastning om man lyckats få verksamheten att gå åt rätt håll från början. Efter sammanträdet med företagsnämnden i går kväll uttalades det från fackligt håll att de anställda får bli kvar i företaget och att de inte kommer att förlora på det ägarskifte som nu förestår. Jag delar den uppfattningen, och jag delar också statsrådets i går uttalade uppfattning att den lösning som nu har valts rimligtvis i detta svåra läge bör betecknas som den enda möjliga. Problemet är att finna nya arbetsmöjligheter för dem som friställs, och jag tycker det är oroande att så svaga utfästelser på den punkten har givits av statsrådet. Detta är kanske i första hand ett problem för de anställda, för Skövde stad och för Skaraborgs län. Durox ligger i en region där sysselsättningsmöjligheterna under de senaste åren inte har varit helt tillfredsställande. Inte minst ställdes det stora förhoppningar på nyetableringen av detta statliga företag. Tyvärr måste jag emellertid säga att vi på den punkten blivit grymt besvikna. Endast några kilometer från Duroxanläggningen ligger ett annat monument över — åtminstone som det nu ser ut — en misslyckad statlig verksamhet, nämligen Ranstaverken. Att sysselsättningssituationen, som statsrådet nu gör gällande och vilket kanske inte heller är helt oriktigt, ser ganska ljus ut, och att det skall finnas möjligheter till omplacering av de 140 kan naturligtvis på sitt sätt vara trösterikt. Jag vill emellertid starkt understryka att den gamla ägaren, i detta fall staten, står kvar och har sitt ansvar för alla anställda tills de fått en ordnad och god sysselsättning. Mot bakgrund av den debatt som fördes i går, där jag inte själv ansåg mig kunna delta, vill jag ändå säga: Jag tror att vi skall vara tacksamma över att det har funnits ett så näraliggande företag som nu kan överta verksamheten och kommer att göra allt för att ge god sysselsättning åt dem som får vara kvar. Gullhögen är ett företag vilket jag som länsbo väl känner till, och det uppfyller i dag i stort sett de anspråk man rimligen kan ställa på ett företag inom denna bransch när det gäller både trygghetsfrågan och miljön inom företaget. Man har också i detta företag bemödat sig om att ha stort ansvar för den miljö och den natur man exploaterar. Detta är helt föredömligt. Jag tillhör inte det parti som får några pengar från något bolag — och inte från Gullhögen — men som en vanlig enkel representant för Skaraborgs län vill jag ändå ge uttryck för min stora beundran för detta företags höga både tekniska och organisatoriska nivå. Vi måste tydligen, herr statsråd, i mycket stor utsträckning lita till annan än den statliga företagsamheten också i framtiden. Och då skall vi inte bara litet ljumt acceptera den. Vi skall på allt sätt stödja den, och vi skall satsa på den.

Herr talman! Den ordning som vi tilllämpar i riksdagen ger inte möjlighet till någon längre behandling av frågan, utan det är bara några kommentarer jag har tillfälle att göra. Det svar som statsrådet Wickman lämnat till herr Harald Pettersson på hans fråga ger ju anledning till åtskilliga reflexioner. Givetvis är det först de anställda som vi tänker på — det gör vi alla. Det är alltid svårt när man skall lägga ned ett företag eller inskränka driften. Något sådant kan dock hända i både statliga och enskilda företag. Jag tror att statsrådet Wickman i fallet Durox har gjort det enda som varit möjligt i den nuvarande situationen. Men det har ju med rätta anmärkts på att man inte har informerat i tid. Det skulle vara intressant att få närmare upplysning om varför man inte varslat om arbetsnedläggelsen tidigare. Var det inte passande att tala om Durox” affärer före valet, utan skulle det hellre ske före julen? Man kunde väl ha krävt att företaget litet tidigare hade talat om hur företaget hade det, så att det inte nu kommer så pass överraskande som det dock har gjort. Jag skulle vidare vilja säga att det är glädjande att man gör allt för att skaffa nytt arbete åt de anställda. I det fallet vill jag erinra om att det är angeläget att arbetslöshetsförsäkringen snarast möjligt kommer till stånd — det hade i så fall varit en garanti som alltid funnits. Jag vill tillägga att det vid behandlingen av denna fråga bör erinras om att centerpartiet, folkpartiet och högern hade reserverat sig mot inköp av Durox, och enhälligt röstade emot förslaget. Jag vill slutligen säga att Durox inte är ett isolerat fall, utan här gäller det också principerna för behandlingen av statliga företag. För någon tid sedan klagade en företagsledare över att socialdemokraterna ofta anmärker på de enskilda företagen. Jag tog upp detta problem i remissdebatten men fick tyvärr inte någon diskussion till stånd härom, Givetvis kan sociala skäl och sysselsättningsskäl göra att staten skall driva företag, men i övrigt bör man tänka på att det oftast inte visar sig lämpligt. Man kan inte komma ifrån att vad som nu har skett innebär en oerhörd prestigeförlust för regeringen. Jag skulle slutligen i mitt korta inlägg vilja säga att vad som hänt är en varning inför den iver att driva statliga företag som kommit till uttryck från vissa socialdemokratiska talare och i synnerhet från Socialdemokratiska ungdomsförbundet, där man förlitar sig till att statlig verksamhet skulle vara överlägsen den privata. När man ständigt hojtar om socialisering och statliga företag på det hållet kan det vara ett observandum att det praktiskt taget inte vid något tillfälle lyckats staten att driva rent affärsmässiga företag med någon större framgång. Jag hoppas verkligen att vi nu skall kunna klara ut problemet med de anställda, vilket jag anser vara det viktigaste i detta sammanhang.

Herr talman! Det är beklagligt att människor blir arbetslösa och att man inte vet vilket jobb man kan ge dem en tid framöver. Men jag vill understryka att detta givetvis är en situation som anställda hos alla företag kan råka i, både statliga och enskilda. Det är ju inte heller något särskilt intressant påpekande i den debatt som pågår, utan det intressanta är att vad som nu sker, det sker mot bakgrunden av den socialdemokratiska propagandan om att statlig företagsamhet är på en rad punkter överlägsen enskild företagsamhet. Jag skall bara, herr talman, i detta korta inlägg ta upp en enda sak. Det är att man från socialdemokratins sida säger att statliga företag ger bättre information, ger bättre insyn åt de anställda. Herr Pettersson har mycket skick ligt påvisat att de anställda sannerligen inte har fått den erfarenheten av den statliga företagsamheten. Har riksdagen fått bättre information? Jag hörde på diskussionen på den punkten i andra kammaren för en stund sedan. Intressant var att det av herr Wickmans citat verkligen inte framgick vad som står i berättelsen om de statliga företagen. I den anges nämligen att Durox för 1968 inte kommer att ge någon rörelsevinst men att det är tillfälligt. Det står nämligen så här: »Dock kommer den pågående intrimningen av den nya lättbetongfabriken i Skövde att negativt påverka koncernens resultat och medföra viss rörelseförlust även 1968.» Den som läser detta måste få intrycket att det är ett övergående fenomen, och man undrar alltså om statsrådet, som ju står för denna publikation, anser att det är en riktig information. Svaret måste givetvis bli nej. Kommunerna skulle också få bättre information om man får statliga företag. Har de fått det i detta sammanhang, herr statsråd? På alla dessa tre punkter tycker jag det krävs ett klarläggande. Man kan nämligen inte gå ut och säga att statlig företagsamhet är bättre ur alla dessa synpunkter. När vi kommer till det konkreta fallet visar det sig att den sannerligen inte är bättre. På en del punkter är den givetvis sämre. Företag måste givetvis skötas med mycket stor omsorg. Jag vill inte diskutera det enskilda företaget, men ett företag måste ha en mycket god samverkan mellan verkställande direktör och styrelse. Den kanske är bra i Durox, det är inte det jag talar om. Men förutsättningen för att det skall gå bra är att man känner ett utomordentligt stort personligt ansvar för företagets skötsel.

I den konstruktion som riksdagen beslöt i går överflyttas ju — psykologiskt i varje fall — en del av ansvaret på herr Wickman. Jag har mycket stor respekt för herr Wickmans intelligens och allt sådant, men jag undrar om effekten av hans inträde på arenan i detta sammanhang ändå inte kan bli olyckligt, om han inte ger deklarationer som är väsentligt bättre än de han har gett hittilldags.

Herr talman! Det är naturligtvis en viss teknisk svårighet att diskutera Duroxfallet med hänsyn till att herr Wickman skall bedömas inte i första hand mot bakgrunden av vad som har hänt utan mot bakgrunden av vad som kan komma att hända på det statliga företagsområdet. Vad som nu har inträffat aktualiserar verkligen en mera allmän fråga och kritik, inte mot enskilda ledamöter av regeringen utan mot regeringens bedömning över huvud taget tidigare av Duroxaffären. Det är tre saker som jag därvid skulle vilja peka på, önskemål som regeringen har haft och som uppenbarligen inte har uppfyllts. Man räknade med att inköpet av Durox skulle förbättra förutsättningarna för statlig företagsamhet över huvud taget. Det har det inte gjort. Man räknade med att man skulle kunna följa utvecklingen inom det produktområde det här gällde — som var mycket betydelsefullt för byggnadsproduktionen — på ett mycket ingående och kanske dominerande sätt. Nu har det visat sig att man inte har lyckats med den målsättningen. Man räknade med att man skulle få en ökad teknisk insyn och kunna påskynda utvecklingen mot modernare produktionsmetoder. Uppenbarligen har man misslyckats också på den punkten, eftersom den nya fabriken aldrig kom i gång. Huruvida statens innehav av Durox under några få år har lett till ökad konkurrens på byggnadsmaterialområdet kan man kanske inte helt fastställa. I objektivitetens intresse vill jag gärna fråga herr Wickman hur man i dag ser på konkurrensförhållandet sedan man nu har varit tvungen att göra sig av med Durox. Av statsrådet Wickmans svar framgick det att han tydligen är beredd att i framtiden låta principerna om konkurrens, likställighet och lönsamhet gälla även för statsföretagen, alltså samma villkor som gäller för enskilda företag. På denna punkt har naturligtvis statsrådet Wickman stöd från högerpartiets sida, eftersom detta är en sak som vi arbetat för i många år men som i praktiken ännu inte har förekommit när det gäller statlig företagsamhet. Om man hävdar detta placerar man de statliga företagen på den privata företagsamhetens nivå. Detta påverkar naturligtvis det allmänna resonemanget om löntagarnas trygghet. Det har hävdats många gånger att löntagarna känner och bör känna större trygghet i statsföretagen. Erfarenheten visar att de inte kan göra detta med den målsättning för näringspolitiken som statsrådet Wickman har angivit.

Man måste alltså frångå uppfattningen att statlig företagsamhet ger speciella förmåner.

Är detta en metod som stats rådet Wickman även i fortsättningen kommer att använda sig av?

Herr talman! Det finns ju ingen anledning att strö salt i såren. Jag vill instämma i herrar Harald Petterssons, Dahléns och Holmbergs yttranden. Jag vill dock tillägga att det onekligen var en märklig prognos som gjordes från regeringens sida när man talade om en viss rörelseförlust 1968. ”Viss rörelseförlust” är ju inte platt fall. Viktigare är ju ändå framtiden. Staten träder nu in i ett företag som konkurrerar med andra företag på marknaden. Mot bakgrund av statsrådet Wickmans resonemang i går utgår jag ifrån att den omständigheten att staten innehar aktier i ett företag icke innebär att detta företag kommer att tillerkännas speciella privilegier när det gäller försäljning till exempel till andra statliga företag. Jag utgår från detta och ställer en fråga om vilken princip som skall gälla för framtiden.

Herr talman! Eftersom jag är skaraborgare är jag tacksam för att debattordningen medger att man får tillfälle yttra sig även om man inte är frågeställare. Jag skall försöka att inte missbruka denna möjlighet och alltså inte överskrida tiden. Jag kan villigt erkänna att jag ursprungligen helst hade sett att staten givits möjlighet till att fortsätta driften av Durox, naturligtvis under ekonomiskt godtagbara former. Men jag böjer mig helt för den redovisning som statsrådet Wickman lämnat om de förutsättningar som funnits. Den lösning av problemen som skett beträffande Durox accepterar jag helt och fullt. Man får naturligtvis inte vara dogmatisk när det gäller dessa ting. Det är inte företagsformen som är det viktigaste i denna fråga. Viktigare är ju att man så långt möjligt tryggar sysselsättningen för de anställda. Det är naturligtvis ledsamt att behöva konstatera att 140 anställda friställs genom den företagna transaktionen, men om staten skulle ha fortsatt att driva företaget hade man, efter vad som har framgått, ändå tvingats att göra rationaliseringar som medfört friställningar i ungefär motsvarande grad. Det ligger emellertid en hel del positivt i det nya som har hänt. Det jag tycker är mest positivt är bl.a. att man har skapat garantier för att den äldre arbetskraften skall få förtur till fortsatt sysselsättning. Man brukar annars alltid uppleva den situationen att, då företag läggs ned, är det den äldre arbetskraften som i första hand kommer i kläm. Av debatten här i kammaren och av de tidningsskriverier som förekommit i denna fråga har man nästan fått uppfattningen att det här är fråga om en stor katastrof vad gäller sysselsättningen i Skaraborgs län. För att i någon mån balansera uppfattningarna skulle jag bara helt kort vilja redovisa vad som har hänt i det här avseendet på den privata sektorn inom Skaraborgs län under en tid av två år. I vårt hemlän har friställts inte mindre än 3 600 löntagare i det privata näringslivet. Jag tar inte upp detta som något slags försvarstal för vad som har hänt i Durox, men jag tycker att man bör ha dessa siffror med i bilden. För att ta några exempel hade vi Philipskoncernen i Mariestad med 400 anställda, vi hade Stalprodukter i Lidköping med 250, Yllekoncernen i Tidan med 250, och Melka i Skövde med 300 anställda. Sammantaget har alltså 3 600 människor friställts under en tvåårsperiod. Jag anser att det säger en del. Man har här framhållit det privata näringslivets förträfflighet, och jag skall inte rikta någon kritik i detta sammanhang gentemot de privata företagen. Jag tror emellertid att man för att balansera debatten bör ha dessa fakta med i bilden. Avslutningsvis vill jag säga några ord till herr Bengtson. Han hyste farhågor beträffande = arbetslöshetsförsäkringen och drog in att den allmänna arbetslöshetsförsäkringen ännu inte kommit till stånd. Men, herr Bengtson, såvitt jag har mig bekant är de anställda på Durox genom sina fackföreningar medlemmar i Fabriksarbetareförbundet och har sitt fulla skydd genom sitt medlemskap i dess arbetslöshetsförsäkring.

Herr talman! När det här företaget inköptes av staten, gjordes uppenbarligen en kapital felbedömning av möjligheterna att bedriva en lönsam produktion. Detta har här de facto konstaterats. Det är väl också uppenbart att den företagsledning som den av staten tillsatta styrelsen har satt att driva verksamheten inte har varit sin uppgift vuxen. Man får intrycket att det har varit en allmän valhänthet i hela företagets drift. Det är väl inte mycket mer att orda om det. För min del skall jag inte göra det heller. Vad jag dock särskilt vill beröra är talet om informationens nödvändighet i olika riktningar i samband med friställning av personal. Det sägs från denna församling, det trycks hårt på det från kommunernas sida och från fackligt håll, att information om friställning av personal måste lämnas i ett tidigt skede. Understundom brukar vi ju säga — jag har citerat det tidigare från denna talarstol — att staten skall vara föregångare och mönsterarbetsgivare. När privata företag lagts ned eller inskränkt driften och det har brustit i informationen, så har detta väckt stark kritik från de fackliga organisationerna och från kommunerna för att de inte fått veta någonting i förväg. Hur har nu staten kreerat sin roll som mönsterarbetsgivare i här förevarande fall?

Nu har sålunda än en gång bekräftats vad jag tidigare från denna talarstol har sagt, nämligen att staten tyvärr icke alltid är en mönsterarbetsgivare i sin verksamhet, även om det naturligtvis förekommer att så kan vara fallet i vissa avseenden. Men jag tycker att det är av alldeles särskild vikt att man vid sådana här företagsnedläggningar från det allmännas sida verkligen föregår med gott exempel och informerar i tid. Inte minst för kommunerna och för deras representanter är det betydelsefullt att veta vad som kommer att hända. Det är ju av utomordentlig vikt för kommunernas kontakter och deras planläggning liksom naturligtvis också för länsarbetsnämnden att i tid kunna börja att överväga vad som skall göras i sådana här fall — för att nu inte tala om de enskilda människorna. Självklart är det av vikt att dessa människor nu blir placerade. Statsrådet säger att för de kollektivanställdas del torde det vara ganska väl beställt. Lyckligtvis är Volvoverken i Skövde under expansion och torde kunna ta emot en del av de friställda, men jag förutsätter att det först krävs omskolning av dem. Det är kanske inte så enkelt för en cementarbetare att plötsligt övergå till att bli metallarbetare. Värre är det nog för det 40-tal tjänstemän som kommer att friställas. I Skaraborgs län har vi redan nu en icke obetydlig arbetslöshet bland tjänstemän. Att oron bland de tjänstemän det nu närmast gäller är mycket påtaglig har jag personligen fått bevis på. Vi får hoppas att alla ansträngningar verkligen görs för att ge dessa människor ny anställning. Till slut måste man väl konstatera att det uttalande som en fackföreningsman vid det här företaget gjorde i en tidningsintervju byggde på ett faktum då han sade att det kanske hade varit bättre att vara anställd i ett enskilt företag.

Herr talman! Låt mig först säga, herr talman, att den debatt som har utbrutit — jag vill nästan säga lavinartat — kring Duroxaffären välkomnar vi. Vi välkomnar den därför att vi tror först och främst att debatten kring Duroxaffären kommer att klargöra det statliga företagandets problem, det statliga företagandets möjligheter och de krav som vi har rätt att ställa på det statliga företagandet. Vidare tror vi att debatten också kommer att breddas till en diskussion med samma intresse från både riksdagens och massmedias sida om likartade företeelser i det privata näringslivet. Jag tycker nämligen inte att det bör göras någon åtskillnad i vår allmänna debatt mellan vad som händer i statliga företag och vad som händer i privata företag. Det har väl också märkts i debatten en viss försiktighet när det gäller att bedöma detta fall. Man kan nämligen inte — vi var redan inne på detta under gårdagens debatt här i kammaren — på ett statligt företag ställa krav som ingen skulle drömma om att ställa på ett privat företag, nämligen att misstag inte skall begås. Låt mig upprepa vad jag tidigare sagt: Naturligtvis har det skett misstag i Duroxaffären. Det skulle föra rätt långt att analysera hela företagets utveckling både under tiden innan staten blev ägare och under den tid som varit därefter. Låt mig bara säga att vi, när vi övertog Duroxföretaget självfallet övertog den organisation och den företagsledning inom företaget som fanns i det privatägda företaget vid tiden för det statliga övertagandet. Ett företag är ju en organism bestående av många inblandade personer. Det är för varje ägare av ett företag alltid ett svårt problem att förändra ett företag. Den lärdom vi kan dra av Duroxaffären från statlig ägarsynpunkt är att vår apparat att sköta det staliga ägarintresset icke haft den kapacitet som är önskvärd. Vi har också tidigare varit medvetna om att ett viktigt reform område ligger framför oss i detta avseende. Detta arbete har inletts långt innan dagens debatt. Låt mig säga att en av Duroxaffärens lärdomar kommer att materialiseras i en annan och som vi hoppas effektivare organisation för skötseln av de statliga företagen. Det kommer inte alls — det kan jag försäkra herr Dahlén — att innebära att vi kommer att minska det personliga ansvaret för styrelsen och den verkställande ledningen i företagen. Jag tror inte att herr Dahlén verkligen inbillar sig att jag eller någon annan i regeringen har ambitionen att sitta i kanslihuset och sköta företag. Vår uppgift är att skapa den riktiga organisationen och att finna de lämpliga personerna att sköta organisationen — sedan måste självfallet ansvaret för företagen ligga där ansvaret hör hemma. Vidare har en annan fråga tagits upp i flera inlägg i denna debatt liksom i den tidigare debatten, och det är frågan om information och insyn. I går kväll hade vi i företagsnämnden i Skövde en lång diskussion om informationen inom företaget. Jag kan gärna vitsorda att informationen inom företaget icke har fungerat tillfredsställande. Det är ett problem som vi tar upp också i de andra företagen, och vi kommer inom kort att inleda en aktivitet för att förbättra de anställdas tillgång till information och deras möjligheter till medverkan i företagen. Låt mig emellertid säga att i den situation som rått under de senaste veckorna har det icke varit möjligt att lämna mera information till de anställda i Durox än vad som faktiskt har skett. Det har inte varit möjligt av den mycket enkla anledningen att om man sitter i förhandlingar om ett företag kan dessa förhandlingar icke föras under offentlig insyn så att de olika parternas positioner redovisas för allmänheten. Jag tror uppriktigt sagt inte att kravet på öppen information till de anställda under pågående förhandlingar — och därmed till allmänheten — ställs från någon som vill använda Duroxaffären till att verkligen analysera och dra slutsatser av ett förlopp och inte bara politiskt exploatera det. Om förhandlingarna hade förts under öppen information till de anställda och därmed till allmänheten, skulle de ha lett till ett sämre resultat för de anställda. Detta är en ståndpunkt — det kan jag tala om för kammarens ledamöter — som företagsnämndens medlemmar helt accepterade vid gårdagens sammanträde i Skövde. De förhandlingar som har pågått sedan den 21—22 november har från statens sida förts med de anställdas intresse som ett av de avgörande målen i fråga om förhandlingsresultatet. Vi har lyckats uppnå en garanti från köparen om fortsatt anställning för 260 av de 400. Det betyder att 140 personer kommer att lämna företaget. Av dem är 40 tjänstemän och 100 kollektivanställda. Av de 100 kollektivanställda kommer 20 å 30 att omgående få anställning i Rockwool, vilket betyder att de kan gå till ett arbete som är mycket likt det som de haft tidigare. Resten kommer, enligt arbetsmarknadsmyndigheternas bedömning att under loppet av första kvartalet få ny sysselsättning — ibland efter en viss omskolning, men det betraktar vi inte som en belastning — bl.a. till följd av Volvos expansion i Skövde. Problemet är naturligtvis större för tjänstemännen. Vi skall dock komma ihåg att också för dem gäller den förtur för den äldre arbetskraften som är intagen i avtalet mellan staten och Gullhögens bruk. Av de 40 tjänstemännen är 10 å 15 icke sysselsatta i Skövde utan tillhör försäljningsorganisationen i Linköping och Göteborg, där som bekant arbetsmarknadsförhållandena också för tjänstemän är väsentligt gynnsammare än de är i Skövde-regionen. Jag tycker att den rationalisering och den friställning som följer med rationaliseringen och som — det vill jag understryka — skulle ha inträffat också om vi fortsatt att driva företaget i egen regi, sker i former som tillgodoser de anställdas rättmätiga krav på trygghet i sysselsättningen. Jag vet inte vad herr Pettersson syftade på när han sade att utfästelserna var för svaga. Menar herr Pettersson att ett statligt företag skall åläggas skyldighet att lämna garanti för återanställning i ett annat företag? Det är en reform som vi kanske kommer att genomföra en gång, men jag vill bestämt hävda att ställer man sådana krav på arbetsgivarna, så skall det kravet självfallet gälla inte bara statliga arbetsgivare utan också de privata. Man har här sagt att staten inte skall driva företag. Det kommer nu ett privat företag, som kan bedriva verksamheten mycket bättre och lönsammare än vad staten kan. Att Gullhögens bruk och Ytong kan driva lättbetonganläggningarna i Skövde till lägre kostnader än vad staten kan göra beror inte på att Ytong är ett privat företag, utan det beror helt enkelt på att Ytongs resurser är så oerhört mycket större. Det betyder att Duroxanläggningen ingår i en mycket större produktionsenhet och får tillgång till teknisk »know how» som annars inte hade varit tillgänglig för företaget. Det har inte ett dugg med ägandeförhållandena att göra. Vi tycker också, herr Harald Pettersson, att Gullhögen-Ytong är ett progressivt och bra företag, och det är därför som vi blir delägare i företaget. Herr Holmberg säger litet föraktfullt att enskilda företag räddar statliga företag och nämner Eriksbergs varv och Uddevallavarvet, Kockums och Karlskronavarvet. Vad som har hänt i dessa fall är en mycket rationell samordning av resurserna som är till båda parters fördel. Jag förstår inte varför man skall kalla detta för att rädda ett företag. Det är verkligen inte fråga om räddningsaktioner, utan det är fråga om en rationell lösning av de produktions-, utvecklingsoch marknadsföringsproblem som uppstår. Vi kommer i framtiden att fortsätta med andra likartade samgåenden. Det kan jag försäkra herr Holmberg. Herr Holmberg frågade hur jag ser på konkurrensförhållandena inom lättbetongsektorn. Jag uppfattade frågan så att herr Holmberg menar att genom överlåtelsen av Durox till Ytong kommer ett monopol att skapas inom lättbetongsektorn. Det är riktigt att producenterna av lättbetong och siporex, Ytong och Durox, på detta sätt kan komma att sammanföras i ett gemensamt försäljningsföretag för lättbetong. Jag betraktar inte detta såsom en för bostadsbyggandet och bostadskonsumenterna farlig monopolställning av den mycket enkla anledningen att lättbetong är ett byggnadsmaterial, som är utsatt för en mycket hård konkurrens från andra material. Det finns ingen möjlighet för lättbetongproducenterna att driva en prispolitik som man kan beteckna såsom ett monopolistiskt utnyttjande av marknadsläget. Marknaden tillåter det helt enkelt inte. I detta sammanhang kan jag också svara på herr Hernelius fråga. Betyder statens delägarskap i Gullhögens bruk att detta företag skall få favörer som inte andra företag i branschen har? Rent definitionsmässigt kan man säga att Gullhögen har favören att ha staten som delägare. Gullhögen betraktar det själv såsom en fördel. Men det är inte en fördel som ligger i att staten i sin upphandling eller i andra sammanhang skall gynna Gullhögen framför andra producenter. Jag uttrycker gärna vissheten att något sådant krav aldrig skulle ställas från Gullhögen. Något behov av att framställa det kommer inte heller att föreligga. Nej, samgåendet mellan staten och Gullhögen ser jag i stället såsom utgångspunkten för ett vidare samarbete vid utveckling av nya produkter och beträffande möjligheterna att expandera verksamheten på ett sätt som inte skulle ha förelegat utan det samarbete mellan staten och Gullhögen som nu kommit till stånd. Det är riktigt att vi har överlåtit Duroxrörelsen, men det innebär sannerligen inte att vi avvecklar vårt engagemang och våra intressen i byggnadsmaterialindustrin. Tvärtom innebär samgåendet med Gullhögen att det område, som vi är engagerade i, kommer att bli avsevärt bredare än då produktionen begränsade sig till lättbetongen. Jag hoppas i framtiden kunna för riksdagen få redovisa nya och vidare engagemang från samhällets sida när det gäller byggnadsmaterialindustrin, delvis som följd av samgåendet med Gullhögen. Har vi vilselett allmänheten i vår information om SSAB och Duroxställningen? Ja, man kan ju alltid läsa förvaltningsberättelser och balansräkningar på olika sätt. Förlusten 1967 och den kommande förlusten 1968 har klart redovisats. Och kom ihåg att det är rörelseförluster, alltså förluster före avskrivningar. Om herr Dahlén läser balansräkningen för SSAB i den publikation som han åberopade, så är det verkligen inte svårt för honom att se i vilken allvarlig situation företaget befann sig. Men det är klart att inte vi går ut ett halvt eller ett år i förväg och säger, att vi tänker sälja en del av rörelsen. Vid den tidpunkten var ännu ingenting bestämt, inget intresse hade uttalats från vår sida, förhandlingar hade inte påbörjats och ännu mindre avslutats.

Vi har aldrig sagt att tryggheten i det statliga företaget skall innebära en garanti för den anställde att kunna fortsätta att verka i oförändrad funktion inom företaget eller på ett givet arbetsställe. Skulle vi ålägga statliga företag någonting sådant, då hade vi också avskrivit möj ligheterna att driva statliga företag i effektiv konkurrens med privata företag. De krav vi ställer och skall ställa på staten är att den skall vara en god arbetsgivare, både när det gäller personalpolitik, information och insyn och när det gäller formerna för en rörelses avveckling. Naturligtvis kommer vi också i framtiden att få vara med om — därest vi skall effektivt sköta en statlig företagssektor — att på vissa håll avveckla verksamheten och på andra håll expandera. Om vi inte accepterar detta för det statliga företagandet, betyder det i verkligheten att vi dömer det statliga företagandet till stagnation. Och jag kan inte acceptera påståendet att avvecklingen när det gäller 140 i Duroxkoncernen anställda inte skulle ha skett på ett sätt som motsvarar de krav som vi ställer och som alla har rätt att ställa på statliga företag, nämligen att de skall vara goda arbetsgivare.

Herr talman! I det sista skedet av årets förhandlingar kan man spåra något som jag personligen sätter stort värde på, nämligen att det är möjligt att tala i dessa frågor utan att gå till överdrifter; statsrådet Wickmans ton i hans senaste anförande gav uttryck för detta. Jag försökte i mina kommentarer till statsrådets svar att vara ytterst försiktig. Ändå tycks jag inte ha varit tillräckligt försiktig, eftersom statsrådet anmärker på att jag skulle ha fällt ett omdöme som inte var riktigt, nämligen att staten inte visar tillräckligt ansvar för de 140 friställda. Vad jag menade var att det hade varit önskvärt med en annan ordning och en bättre information. Det är dock här fråga om ett mycket kort varsel. Dessa människor blir friställda vid årsskiftet, efter julhelgen. Jag delar statsrådets uppfattning att man naturligtvis får vara försiktig under pågående förhandlingar i fråga om att ge information om vad det är som håller på att ske. Som en personlig me ning vill jag framhålla att om vi vill skapa en opinion i samhället gentemot alla som har ansvar för företagsamhet — det gäller trygghetsfrågor, miljöfrågor etc. — tror jag inte att det är riktigt att säga att staten är likställd med andra. Staten har en starkt opinionsbildande påverkan. Man kan verkligen undra om den möjligheten har utnyttjats i detta fall. Jag finner, herr talman, inte anledning att fortsätta debatten, då vi ju får möjlighet att återkomma till ärendet när statsrådet har lagt fram propositionen. Får jag dock bara till sist säga följande. När statsrådet Wickman får resurser för ett utvecklingsarbete på detta område och skall undersöka möjligheterna att ytterligare utveckla vårt näringsliv, glöm inte bort Ranstadverken. Undersök, herr statsrådet, om inte investeringen på 250 miljoner kronor på något sätt skall kunna vara till nytta för en meningsfylld sysselsättning i Skaraborgs län.
Herr talman! Statsrådet Wickman sade att det var angeläget att dra lärdomar av vad som har hänt när det gäller den verksamhet där staten är ägare. Det håller jag med om. Detta måste ske mot bakgrunden av de principiella uttalanden som regeringspartiet har gjort i fråga om statlig verksamhet. Jag tog upp en fråga beträffande informationen. Nu säger statsrådet att det inte fanns några möjligheter att lämna mera information till de anställda än som gjordes. Jag tar inte ställning i den frågan, ty man måste vara mycket insatt i förhållandena för att göra det. Jag bara kom att tänka på att när andra företag — privata företag — har sagt att de inte har kunnat lämna yvtterligare information, därför att man har suttit i delikata förhandlingar, har sådana uttalanden tagits till utgångspunkt för hårda anfall från socialdemokratisk sida. Vi har haft debatter, herr statsråd, i denna kammare just på den punkten för inte så länge sedan. När däremot staten anför det skälet, att den inte kan ge informationer medan den förhandlar med ett privat företag om försäljning, då anser statsrådet Wickman att det är ett tillräckligt skäl för att inte ge de anställda information. Om ett privat företag sitter i likartade förhandlingar anses detta inte vara ett tillräckligt skäl. Detta kan man säga utan att i de enskilda fallen ha en absolut klar uppfattning om att man har gått till den yttersta gränsen för information. Statsrådet sade ingenting till svar på frågan varför Skövde stad inte var informerad på ett tidigare stadium. Herr Blom frågade hur det var med informationen till länsarbetsnämnden. Det har ju sagts att en av fördelarna med statlig verksamhet är att information verkligen kan ges även till dessa organ tidigare än vad privata företag brukar göra. Statsrådet Wickman framhöll att villkoren för statlig och enskild företagsamhet självfallet måste vara desamma. Ett statligt företag kan inte behålla sina anställda längre än som är ekonomiskt försvarbart, sade statsrådet Wickman. Ja, det är riktigt, och det är en mycket bra lärdom som jag hoppas att inte bara statsrådet Wickman har dragit utan även det socialdemokratiska partiet och dess propagandamakare. Annonsen om att endast den statliga verksamheten kan trygga sysselsättningen har alltså redan nu dementerats ett par gånger under loppet av några dagar. Herr Paul Jansson var mycket glad över lösningen — och det är jag också — att det finns enskild företagsamhet som kan träda in. I det sammanhanget avskrev han ju en stor del av det socialdemokratiska = näringslivsprogrammet vad avser de frågor vi här diskuterar. Han sade att man skall inte vara dogmatisk. Företagsformen är inte det viktiga. Det avgörande är att folk skall ha sysselsättning. Vad är då kvar av socialdemokratins påstående att endast statlig företagsamhet kan ge trygghet och tillräcklig information? Ett känt uttryck säger: hälften prutades genast. Herr Jansson prutade på denna punkt 100 procent. Det finns ingenting kvar av fördelarna. Om man inser riktigheten härav kan man också komma en bit på den väg som statsrådet Wickman avsåg, nämligen att inte diskutera med utgångspunkt i mer eller mindre propagandistiskt utformade påståenden. Då tror jag att man verkligen kan få lärdomar inför frågor om statlig verksamhet. Jag hoppas att de lärdomarna står sig på den socialdemokratiska kanten även inför 1970 års val och att herr Jansson även intar den ställningen när det gäller frågor utanför hans egen valkrets.

Herr talman! Statsrådet Wickmans anförande andades så mycken bot och bättring att det kanske inte finns mycket att tillägga. Jag vill ge honom en honnör för de ärliga besked han ger vid alla tillfällen i denna fråga. Jag vill dock säga att det var något som jag inte riktigt förstod. Han sade nämligen att staten har inte släppt sitt grepp över byggnadsmaterialbranschen. Men det var ju inte meningen med Durox, och jag vill citera vad statsrådet Lange sade när denna fråga behandlades: ”Låt mig för egen del fastslå att det primära skälet för förvärvet av Durox inte varit att få en möjlighet att pressa byggnadskostnaderna och sänka priserna på byggnadsmateriel — inte på något stäli propositionen har detta gjorts gällande.” Det var alltså inte skälet för inköpet. Jag är inte heller riktigt glad över de lärdomar som herr Wickman sade att man fått men som han inte drog ut konsekvenserna helt av, då han förklarade att vår nuvarande apparat är inte tillräcklig för att sköta företagen. Men kan man inte också dra den slutsatsen, att det ofta inte är lämpligt att staten dri ver företag utan att man i stället bör stödja dem på annat sätt? Det finns ju också exempel från andra länder på att statlig företagsamhet inte varit framgångsrik. I fråga om insynen vill jag instämma med herr Dahlén. Det är mycket möjligt att det inte var lämpligt med insyn under förhandlingarna. Men hur blir det med den berömda insynen, och hur blir det med ett enskilt företag? Om vi har fått den lärdomen inom det statliga företaget att det icke är lämpligt med insyn, måste det vid förhandlingar bli på samma sätt för ett enskilt företag. Den bild som herr Jansson drog upp är mycket ofullständig. Det gäller två år, och det är 3600 som friställs. Då måste man veta hur många privatanställda och statligt anställda det finns i Skaraborgs län. Man måste också veta hur många de privata företagen anställt igen, och hur många de statliga företagen har anställt. Hur går det med de 260 från Durox som privata företag tar hand om? Staten kan inte direkt garantera någon annat än genom vanlig arbetsförmedling även till privata företag. Den jämförelsen är alltså mycket ofullständig.

Herr talman! En mera ingående debatt om Durox har herr Wickman redan utlovat i samband med den kommande propositionen. Därför skall jag inskränka mig till två mycket korta kommentarer. Jag pekade på att enskilda företag genom sammankoppling av statliga företag, vilka hade antingen råkat i obestånd eller i andra besvär, hade fått träda in och inte rädda utan rätta till situationen. Herr Wickman sade då att den linjen skulle regeringen fortsätta. Man skulle fortsätta med något »liknande». Jag vore därför intresserad av att höra vad herr Wickman menade med detta något kryptiska uttalande. Den andra punkten gäller min fråga om konkurrensförhållandena.

Detta konstaterande har jag ingenting emot. Det överensstämmer helt och hållet med den argumentation som vi anförde när frågan om Duroxaffären aktualiserades för tre år sedan, men vid det tillfället bestred regeringens representanter vår ståndpunkt.

Herr talman! Herr Dahlén lyssnade tydligen mycket förstrött till vad jag sade, eftersom han kunde dra sådana slutsatser av mitt anförande. Jag började med att säga att min personliga uppfattning i det längsta var att staten borde om möjligt fortsätta att driva Durox. Men eftersom jag har låtit mig övertygas av de argument som statsrådet Wickman har presenterat i denna fråga, säger jag nu att när det finns en lösning som är bättre och ger de anställda större trygghet för framtiden genom det samarbete som kommer till stånd, då hade det verkligen varit dogmatiskt, om jag fortfarande skulle ha hävdat att staten skulle driva företaget i samma form. Att sedan dra i väg och säga att herr Jansson har prutat 100 procent på den socialdemokratiska näringspolitiken, det är verkligen att ta i, herr Dahlén. Därefter skulle jag vilja säga några ord till herr Bengtson, som menade att min historieskrivning var ofullständig. Jag gjorde den mot bakgrunden av de tidningsskriverier som förekommit i denna fråga. Man har där gett just de 140 anställda som friställs vid Durox i Skövde den bilden, att vad som hänt skulle vara någonting av en katastrof därför att det är ett statligt företag som har tvingats vidtaga dessa åtgärder. Därför drog jag min historieskrivning. De facto är det ändå så att 3 600 människor har friställts inom det privata närigslivet under en tvåårsperiod i Skaraborgs län. Att sedan inte alla dessa människor går arbetslösa beror på att det ordnats arbetstillfällen åt dem. Men att speciellt när det gäller de många som friställdes inom textilindustrin fick arbetsmarknadsverket vidtaga verkliga kraftåtgärder för att genom omskolning och beredskapsarbete skaffa dem sysselsättning. Här föreligger i alla fall en klar skillnad mellan vad som nu sker och vad som har skett på den privata sektorn. Där har inte givits några som helst garantier för att den äldre arbetskraften skulle ha jobb i fortsättningen, men så har skett när det gäller Duroxaffären. Slutligen vill jag bara säga några ord till min värderade bänkkamrat, herr Blom, som jag tyvärr efter vad jag tror delar bänk med för sista gången i dag. Han slutade sitt inlägg med att anföra ett »faktum». Han sade att fackföreningsordföranden i Fabriks avdelning i Skövde skulle ha uttalat att han föredrog att vara anställd i ett privat företag framför ett statligt. Eftersom denne fackföreningsordförande inte här iriksdagen kan försvara sig själv så skall jag upplysa herr Blom att Lundberg — som denne fackföreningsordförande heter — vid flera tillfällen dementerat detta uttalande. Han har blivit vantolkad på den här punkten. Hade herr Blom läst tidningarna ordentligt så har det i varje fall i Aftonbladet klart framgått att Lundberg har dementerat att han skulle ha uttryckt sig så. Jag tycker det finns skäl att anföra även detta i sammanhanget.
Herr talman! Jag inte bara lyssnade noga på herr Paul Jansson, utan jag skrev faktiskt ner de mycket intressanta uttalanden som han gjorde att man inte skall vara dogmatisk, att företagsformerna inte skall vara avgörande utan att här gäller det vem som kan ge SyS selsättning. Mot bakgrunden av den socialdemokratiska — uppläggningen av årets valrörelse t.ex. var det ett mycket intressant påstående. Herr Jansson är ju ändå medlem av det parti som säger att statlig företagsamhet ger t.ex. bättre informationer, det är därför man skall ha den ibland. Och att statlig företagsamhet ger sysselsättning för de anställda. Om herr Jansson ser efter i det stenografiska protokollet kommer han att finna att han verkligen sagt att vi inte skall vara så dogmatiska. Det tycker jag låter väldigt bra. Då kan vi alltså diskutera från utgångspunkten att vi skall försöka få ett näringsliv som är effektivt. Allt tal om att den statliga företagsamheten ur trygghetssynpunkt och ur informationssynpunkt är överlägsen är då borta. Om herr Jansson inte tycker att det är borta med 100 procent, så är jag fullt tillfredsställd om det är borta till 90 procent.

Herr talman! Överläggningen kanske borde vara avslutad, ty de bemötanden jag vill göra gäller herr Dahléns tolkningar av vad jag har sagt. Min erfarenhet är att det är nästan omöjligt att få herr Dahlén att förstå vad man säger. Men för att det inte skall finnas kvar i kammarens protokoll vill jag ändå upprepa: Vårt agerande i Duroxaffären och vad jag sagt här i dag innebär icke på någon punkt något avsteg från vårt näringspolitiska program eller från de annonser som herr Dahlén så flitigt åberopar. När vi säger att statliga företag krävs för att trygga sysselsättningen så har vi inte menat — och det vet herr Dahlén i verkligheten mycket väl — att de statliga företagen skulle lösa samtliga sysselsättningsproblem. Det är ju en fullkomligt orimlig tolkning, när 90 procent av industrin är privatägd. Det har heller aldrig inneburit något löfte — jag upprepar det — att den anställde i ett givet statligt företag är garanterad sysselsättning i just det företaget. När vi säger att statligt företagande behövs för att lösa sysselsättningsproblemen — ibland håller också folkpartiet och centerpartiet med om detta — så är det bl.a. i de utsatta regionerna. Statligt företagande behövs också i sådana fall där risktagandet och utvecklingsarbete na — i och för sig fullt legitimt och inte alls beroende på någon ineffektivitet — är så kostnadskrävande att den privata företagsamheten inte orkar bära dem. Jag är också övertygad om att statligt företagande kommer att vara ett nödvändigt instrument vid = vissa branschrationaliseringar; ett exempel har vi redan i dag när det gäller verktygsmaskinindustrin. Nej, syftet med hela den diskussion som med sådan intensitet bedrivs rörande frågan om Durox är inte — detta framkom tydligt av herr Bengtsons yttrande — att verkligen analysera vari problemen ligger och hur man skall lösa dem. Ironisera gärna över mig när jag säger att vi självklart vill förbättra vår apparat. Lika självklart är det att också det privata näringslivet hela tiden måste förbättra sin apparat för att undvika risker för felinvesteringar och ineffektivitet.

Eftersom 90 procent av de anställda i Sverige återfinns inom privata industrier är det självklart att de nya sysselsättningsmöjligheter som erbjuds oftast ligger inom den privata sektorn. Vi kan väl ändå inte i dagens läge med det ännu så länge obetydliga statliga företagandet ställa kravet att statliga företag skall svara för återanställning av alla som blir friställda. Vi kommer att fortsätta vår aktivitet på det statliga företagsområdet. Herr Holmberg tyckte att det lät kryptiskt när jag sade att den aktiviteten ofta kommer att ske i form av olika samarbetsoch samgåendeavtal med privata eller kooperativa företag. Vi kommer inte att fortsätta denna verksamhet för att — som herr Holmberg uttryckte det — rätta till misstag hos statliga företag genom räddningseller rättningsaktioner. Om ett statligt existerande företag har nytta av samarbete med ett privat företag så anser jag att det är självklart att det statliga företaget har skyldighet att pröva denna möjlighet precis på samma sätt som t.ex. Stora Kopparberg och Oxelösund gör. Varför skulle inte ett statligt järnverk ha ett samarbetsavtal med ett privat järnverk om det ur marknadsföringsoch produktsynpunkt är lämpligt?

Om vi skulle avstå från den möjligheten betyder det att vi skulle avstå från att skapa nya sysselsättningstillfällen, som icke kommer till stånd utan den statliga medverkan det här är fråga om. Jag kan lova herr Holmberg och även de övriga deltagarna i debatten att det icke bara är Duroxaffären som vi får tillfälle att diskutera under vårriksdagen.
Herr talman! Jag lovar att det skall bli min sista replik i denna debatt. Statsrådet Wickmans anförande här i dag har nämligen varit mycket tillfredsställande.

Jag tycker det är mycket tillfredsställande besked.

Herr talman! Statsrådet Wickman fällde ett yttrande som jag inte vill låta denna session av första kammaren sluta med. Det var då statsrådet Wickman bara kastade ut att högerpartiet — jag nämner bara högerpartiet eftersom jag representerar det; de andra får svara för sig själva — av ideologiska skäl skulle ta avstånd från statlig företagsamhet.

Jag vill därför framhålla att för högerpartiets del är det just effektivitetsfrågorna, de praktiska frågorna, som måste vara avgörande för valet av företagsform. En annan sak är emellertid att vi av erfarenhet — och det har också statsrådet Wickman kunnat konstatera — funnit att enskild företagsamhet visat sig överlägsen statlig företagsamhet på vissa områden, troligtvis de flesta. Det får naturligtvis inte hindra att man bedriver både kooperativ, kommunal och statlig företagsamhet och etablerar samverkansformer mellan dessa olika företagsamheter, under förutsättning att allt detta bedrivs på lika och samma villkor.
Herr talman! Det beror inte på mig utan på herr Dahléns metod att argumentera att jag åter går upp i talarstolen — både för egen del och med tanke på kammarens ledamöter hoppas jag att det skall vara sista gången i den här debatten. I varenda debatt använder herr Dahlén den taktiken att han gör en sam manfattning av vad hans motståndare har sagt, och varje gång innebär hans sammanfattning en direkt förvanskning. Den gör det nu på den centrala punkten när det gäller information och insyn i de statliga företagen. De statliga företagens skyldighet är att uppfylla mycket höga krav på information och insyn. Det kan tänkas att det också i fortsättningen kommer att finnas statliga företag, som inte fyller de kraven, men det betyder inte att kraven inte gäller. Som jag sagt tidigare kommer det naturligtvis bland de statliga företagen att begås misstag. Men kom ihåg att det är misstag som kan rättas till därför att staten är ägare och staten har sin bestämda vilja i denna fråga. Herr Holmberg tog avstånd från ideologin. Det var ju glädjande att herr Holmberg uteslutande använder en odogmatisk effektivitetsvärdering. Men det tog inte lång stund — förlåt att jag säger det — innan herr Holmberg var tillbaka i ideologin genom sin mycket svepande värdering av privat företagande kontra statligt företagande. Jag vill för sista gången återgå till överlåtelsen av lättbetongtillverkningen i Skövde till Ytong.

Jag hoppas emellertid att herr Holmbergs avståndstagande från det ideologiska kommer att bestå, när vi återkommer till dessa frågor under vårriksdagens debatter. sättning för riksdagsmannauppdragets fullgörande i enlighet med de riktlinjer, som angivits i motionerna, och med den utformning, som det finge ankomma på konstitutionsutskottet att utarbeta.

Herr talman, ärade kammarledamöter! Föreliggande förslag torde komma att gå till riksdagens historia som ett av de mera märkliga, oavsett om de vinner riksdagens bifall eller ej. Ett godkännande kommer emellertid att bli en ständig påminnelse om den fara som ligger i en ordning, där förmånstagarkretsen också är den beslutande. Ett godkännande kommer inte att få det försonande eftermäle som ändå brukar följa ett »olycksfall i arbetet», eftersom grava invändningar gjorts och kommer att göras i dag både i denna kammare och i medkammaren, innan beslut fat tas. Att sålunda i efterhand skylla på förbiseende torde inte gå för sig. Inte heller kan man skylla på att man inte förstått vad det är fråga om, eftersom förslaget som sådant är mycket enkelt att förstå. Det är bara sakskälen som är oförståeliga, eftersom de egentligen inte alls finns. Framtida forskare i politisk historia kommer att kunna konstatera bl.a. att de som försvarar det här dokumentet är beredda att behandla sin egen kår efter helt andra sociala och mänskliga principer än de praktiserar som socialpolitiker och lagstiftare för medborgarna i allmänhet. Föreställningen att den enskilde riksdagsmannen, som blir arbetslös från riksdagen, skulle vara i någon principiellt eller sakligt svårare situation än andra grupper i samhället håller nämligen inte alls enligt mitt förmenande. Dessutom kan det ju inte vara fråga om ett gruppbehov utan om ett individbehov. När olyckan drabbar någon i form av tvång till arbetsbyte eller arbetslöshet, är det inte besvärligare för riksdagsmännen än för andra. Det är den sakliga situationen i det enskilda fallet som blir intressant. Förslaget bygger sålunda på en fiktion, sprungen ur en helt annan omvårdnadstanke och omsorg än den som riksdagen och vårt samhälle är beredda och har möjlighet att bestå medborgarna i allmänhet. Vad det här är fråga om är att betala ut pension, i vissa fall från 50 år, till fullt friska personer, detta t.o.m. om vederbörande har anställning på annat håll än i allmän tjänst, alltså på den privata arbetsmarknaden eller inom organisationslivet eller om han bereder sig inkomster som egen företagare eller t.ex. storrentier. Det kan alltså inträffa att en person, som kommer in i riksdagen vid 30 års ålder och lämnar den vid 50, kommer att få en pension vid avgången, mätt efter dagens förmånssituation, på drygt 20000 kronor om året. Om vederbörande inte vill, behöver han eller hon inte mera göra ett enda produktivt handtag och sålunda bidra till folkförsörjningen under resten av sitt liv. Även till den som har en enskild tjänst eller tjänar pengar som företagare utgår denna pension ograverad. Det är alltså i detta fall inte fråga om att ersätta förlorad arbetsinkomst på grund av arbetsoförmåga eller hög ålder, utan rätt och slätt om ett mycket exklusivt förmånssystem, vilket i mycket ringa grad eller ingen alls har karaktär av pension. Den som exempelvis har 100000 kronor i årsinkomst kan alltså, beroende på antalet år i riksdagen, vid sidan av denna lön kamma hem mellan sex och tjugo tjugondelar av en pension på cirka 20000 kronor. Jag mistänker att det är sådant som kallas för mums filebabba! Nu gällande pensionering av riksdagsmän mellan 65 och 67 år kan naturligtvis med viss rätt kallas visstidspensionering. Det är ju en övergångsform till den ordinarie pensioneringen. Jag ifrågasätter dock om det är en rimlig beteckning över huvud taget på de förmåner som utskottet nu vill tillerkänna oss riksdagsmän. Det är här inte fråga om att ersätta utebliven lön på grund av uppkommen arbetsoförmåga genom sjukdom eller invaliditet eller hög ålder, utan avsikten är att årligen betala ut pengar därför att vederbörande har bytt yrke, till och med även om det har skett på grund av vederbörandes egen åtrå att lämna riksdagen — märkliga tanke! — och om man har övergått till ett både lindrigare och väsentligt bättre betalt arbete. Detta kan jag omöjligen kalla för pension med hänsyn till vad vi normalt lägger i det uttrycket. Benämningen visstidspension är inte mycket bättre. Men det låter naturligtvis bra med termen pension, och jag förstår, om detta förslag genomföres, att riksdagsmännen vid 50 års ålder kommer att känna sig som pensionärer. Många kanske redan känner sig nerslitna redan vid tanken på detta 1ovande system! Utskottet har gjort det verkligt enkelt för sig. Man bevisar egentligen ingenting beträffande behovet av detta arrangemang. Ett resonemang, som är i svang och som skall legitimera systemet, är att den som lämnar sitt ordinarie arbete för ett riksdagsuppdrag har svårare än andra att få nytt jobb. Han måste räkna med att få ta sämre betalt arbete än andra på grund av frånvaron från det gamla yrket under riksdagsperioden. Rent teoretiskt kan naturligtvis sådana fall inträffa. Det är ju alldeles klart. Strängt taget kan vad som helst inträffa för individen. Men jag är övertygad om att riksdagsmännen i allmänhet i viss ålder kanske med ytterst få undantag har minst lika lätt som andra i motsvarande åldersgrupp att skaffa sig nytt arbete. För det första så glömmer man nog inte sitt yrkeskunnande så lätt som man har försökt göra gällande i debatten, om man över huvud taget har haft något förstås. För det andra ger riksdagsarbetet allmänna insikter, kunnande och erfarenheter som absolut måste vara till gagn vid arbetssökandet. Vidare kommer antalet sådana tjänster som kan ligga bra till för en riksdagsman att öka snabbt. Jag skulle också tro att riksdagsmännen kommer att kunna göra sig gällande på de mera expansiva sektorerna när det gäller arbetskraftsefterfrågan i framtiden. Se t.ex. på socialpolitiken och kommunernas engagemang där. Vi skall även komma ihåg, att vi nu kräver ett nytänkande och en ny politik när det gäller inställningen till medelålders och äldre arbetskraft. Detta gör sig visserligen inte särskilt mycket gällande inom industrisektorn för närvarande, men vi måste snabbt komma till rätta med den sneda politik vi för på detta område om inte annat så genom lagstiftningens hjälp. Vi kan nämligen inte ha det på det sättet i framtiden, att arbetsgivarna ensidigt och hänsynslöst sorterar arbetskraft t.ex. efter det kalendariska år den anställde har på nacken. I debatten utanför kamrarna — men i farlig närhet av dessa — har i denna fråga sagts mycket som präglas av slappt tänkande och respektlöshet inför jämlikhetstanken. Sålunda har det bl.a. sagts att om vi inte ordnar en god pension — ja, t.o.m. en bättre pension än utskottet föreslår — riskerar vi att den före detta riksdagsmannen »får ta vilket jobb som helst». Jag citerar detta därför att jag tror att ett sådant tänkande — omedvetet hoppas och tror jag — har påverkat den opinion som ändå finns till förmån för förslaget. Alltså, uttryckt i klartext: riksdagsmannen är mera värd än folk i allmänhet och kan därför rimligtvis inte finna sig i samma öde som andra, nämligen att få ta det jobb som står till buds då valfrihet inte föreligger. Riksdagsmannen är tydligen ett sprödare blomster, värd en annan omsorg och hänsyn än andra, t.ex. alla de som måste göra dessa »vilka jobb som helst» för att vårt samhälle över huvud taget skall fungera. Jag erkänner givetvis att om man fått vanor som man trivs med och betraktar som förmånliga så känns det många gånger mycket hårt att behöva lämna dem. Men det kan inte vara hårdare för en riksdagsman än för alla andra i den skara på hundratusentals människor, som bara under loppet av några år tvingas byta arbete och yrke och oftast får ur olika synpunkter mindre förmånliga sysselsättningar. Nej, vad det här rör sig om — oavsiktligt eller avsiktligt — är att genomföra en uppenbart orättvis privilegielagstiftning till riksdagsmännens förmån. Bortsett från det sakligt oberättigade i denna reform finns en aspekt på problemet, som väl redan framgått indirekt men som jag vill lägga kammarkollegerna på hjärna och hjärta. Som jag flera gånger har framhållit här i kammaren — nu senast i den all mänpolitiska debatten — har vi ett utpräglat privilegiesamhälle på lönemarknaden, så orimligt att krafttag måste tas även på kort sikt. Ingen tvekan kan heller råda om att det ytterst blir statsmakterna som har ansvaret för att denna nyordning förr eller senare kommer till stånd, om inte parterna själva klarar upp den historien på ett något så när tillfredsställande sätt. Att det i riksdagen finns respekt för rim och reson på ifrågavarande område visar inte minst de allmänna olustreaktioner, som följde På vissa höglönegruppers agerande för tre år sedan. Skulle riksdagen nu godkänna det framlagda förslaget har man skapat ett monument över privilegietänkandet, som kommer att allvarligt försvåra för riksdagen att i andra sammanhang reagera mot och komma till rätta med privilegietänkandet. Riksdagen har då avhänt sig den integritet, åtminstone moraliskt, som den behöver för att kunna fungera effektivt i andra sammanhang; och den har gjort det på ett mycket betänkligt sätt. Sedan kommer riksdagsledamöterna att åka hem och i primäroch sekundärkommuner, kanske även på andra håll, fortsätta uppbyggnaden av detta orimliga system som man redan har börjat tillämpa i kommunerna, vilket tycks vara den egentliga inspirationskällan till föreliggande förslag. Här har vi ett strålande exempel på hur slarv och feltänkande sprider ringar omkring sig utan att folk har klart begrepp om vad som pågår och inser vad man skapar. Någonstans i utskottets utlåtande talas om att »bredda och fördjupa demokratins medborgerliga förankring». Man tänker där på rekryteringsoch kontaktaspekterna. Nu är ju den politiska demokratin en arbetsform för att förverkliga demokratin människorna emellan på livets olika områden. Använder man politiska instrument för att skapa ojämlikhet, som det här rör sig om, skall man faktiskt inte tala om demokrati i sam manhanget. Den politiska demokratin är inte till för den politiska demokratin, utan för människorna och en förbättring av deras livsvillkor. Detta visar bara vad alla vet, nämligen att man kan ge den mest trista sak de vackraste klädnader. Men därför ändras som bekant inte innehållet. Jag vill också erinra om att det finns arbetslöshetsförsäkringar. Vi har det speciella arrangemanget med äldrestödet, vi har sjukförsäkringar och pensionsförsäkringar i övrigt. Därför kan det inte vara tal om att vi skulle sitta alldeles i sjön. Ärade kammarledamöter! Jag vill inte a priori hävda, att det inte skulle finnas något skäl över huvud taget för en uppmjukning av nuvarande pensionssystem för riksdagsmännen. Men om så sker skall det gälla en pensionering i egentlig mening, och inte någon sorts lön i de låga åldrar som man har tänkt sig enligt utskottets förslag. Jag har inte heller någonting emot att det blir ett avgångsbidrag i egentlig mening i vårt fall, på samma sätt som gäller på den öppna arbetsmarknaden. Kollegan herr Ferdinand Nilsson har motionerat om avslag på utskottets förslag och om återremiss till vederbörande styrelse. Jag ber, herr talman, att få ansluta mig helt till detta motionsyrkande, som alltså innebär att utskottets förslag avslås och att ärendet återremitteras. Det skulle ge oss möjlighet att inom riksdagsgrupperna och man och man emellan verkligen tänka igenom denna fråga, och det skulle förhindra oss från att göra en kapital dumhet, som kommer att bli en belastning för oss framöver. Jag är helt införstådd med att utskottet ömmar för de riksdagsmän, som är i det prekära läget att de kan slås ut av riksdagsreformen. Jag vet inte om det är formellt möjligt, men jag utgår från att så är förhållandet. Under sådana omständigheter vill jag deklarera att om riksdagen beslutar återremiss och därefter ett förslag läggs fram, som riks dagen finner det vara rimligt att effektuera, har jag absolut inte någonting emot att det får retroaktiv verkan. Jag skjuter inte in mig på någon särskilt utsatt grupp i dag. Detta är för mig en principfråga, en praktisk fråga och även en ekonomisk fråga av största vikt. Jag vore glad om denna kammares ledamöter slöt upp på herr Ferdinand Nilssons linje. Vi kan inte stå till svars med att göra en sådan här sak. Även om det finns detaljer som det kan förefalla finnas något förnuft i, kan vi inte ta förslaget som helhet. Om vi gör det, förlorar vi möjligheterna att föra en verkligt aktiv debatt om socialförsäkringssystem och avtalsförmåner Över huvud taget, en fråga som nu tränger sig på med enorm kraft och som vi inte kan vara oberörda av. Jag vill erinra om den händelse som inträffade för tre år sedan. Inom alla partier gick vi omkring och svor mer eller mindre över att vi var så följsamma den gången. Jag är rädd att vi håller på att förhasta oss en gång till, och denna gång ännu mera. I detta sammanhang känner jag, herr talman, ett behov av att göra en liten deklaration, men sedan skall jag sluta mitt anförande. Jag har talat om pensioner — eller vad vi nu skall kalla det. Jag har väl också för en och annan gjort klart, att jag tycker att det var psykologiskt mycket olyckligt att vi följde SACO förra gången. Men jag har aldrig uttalat mig om riksdagsmännens löner, och för att ni inte skall få ett snedperspektiv alldeles i onödan i fråga om vad jag är ute efter vill jag säga att jag — som är anhängare av arbetsvärdering, vid vilken hänsyn tas till arbetstid, ansvar osv. — är övertygad om att det går att försvara vår riksdagsmannalön. En annan sak är att man bör välja rätt tillfälle och rätt metod. Det är vad vi har diskuterat under årens lopp. Det vi nu sysslar med finner jag däremot ingen möjlighet att försvara.